Herr talman! Vi i centern talar ju mest om förnyelse av vårt energisystem. Vi tycker att det är en mera korrekt beteckning på det arbete som ligger framför oss. En förnyelse kräver utrymme för det nya man skapar. Avveckling av två kärnreaktorer ger det marknadsutrymme som är logiskt och angeläget för att förnyelsen skall skyndas på, vilket på sikt är till fördel för alla. Sedan, Per-Richard Molén, kanske det är bra att jag själv får avgöra vad jag ställer mig bakom och inte ställer mig bakom. Om det har uppstått något missförstånd, är det bra att jag får undanröja det i dag. Jag har en reservation som just gäller elvärme. Beroende på att jag bara haft två dagar för att läsa betänkandet, hade jag den inte klar vid sammanträdet, men jag beskrev då den problematik som man måste ta hänsyn till för att undvika kraftigt höjda elpriser. Det finns inte någonting i den reservationen — det kan jag garantera Per-Richard Molén — som kommer att vara negativt för en dynamisk regionalpolitik, som centern alltid har representerat. Att det är realistiskt att ersätta kärnkraften utan kolkondens, anser jag vara den viktigaste information vi kan ge i fråga om svensk energipolitik. Om man vet vad vår duktiga tekniker kan åstadkomma och om vi har litet framtidstro även när det gäller tekniken för förnybar energi och när det gäller att använda energin effektivare, borde det vara näst intill en självklarhet för alla att vi inte behöver kolkondens i Sverige. Ur kostnadssynpunkt är det mycket olyckligt om vi satsar på kolkondens. Jag vill återigen poängtera att om kolkondens väljs så sker det inte på grundval av en total optimering av resursutnyttjandet. Det görs då för att kraftbolagen i ett ganska snävt marknadsintresse anser sig ha sådan kontroll över marknaden att de kan ta ut den merkostnad som uppstår vid en stor utbyggnad av kolkondens. Det är denna belastning vi i centern vill skydda svenska folket för.

Herr talman!

Vi har i många avseenden haft en pseudodebatt, där andra kriterier än sakargumenten har bestämt hur politiken har blivit. Energifrågan är ingen teknisk fråga. Det handlar inte om att vi inte vet vilken teknik som är bäst ur en rad olika synpunkter. Vi har i det här landet, vilket vi alla kan vara stolta över, haft en mycket framåtsyftande och bra forskning på detta område. Vi vet att det finns tekniker för energiframställning som skulle kunna åstadkomma ett energisystem helt skilt från det dyrbara storskaliga och miljöfarliga vi har i dag. Det är en i grunden positiv inställning till teknikens utveckling som saknats i debatten. Allt har fått gå på i gamla spår. Egentligen är det en i grunden konservativ för att inte säga reaktionär inställning att de som skall besluta inte har tagit till sig de argument som den nya tekniken tillhandahåller. Detta är inte heller en ekonomisk fråga. Det talas så mycket om att ekonomin styr. Det blir så dyrt att t.ex. avveckla kärnkraften, det kostar så och så mycket. Även här har vi en pseudodebatt. Hade man valt den utveckling den nya tekniken sedan ganska lång tid tillbaka stakat ut, skulle vi kunnat ha på gång och i stor omfattning redan introducerat ett energisystem som skulle ha varit avsevärt billigare än dagens. Nej, energipolitiken har varit och är fortfarande en politisk fråga, där politiska motsättningar inom skilda partier spelat stor roll. Vi känner alla till de motsättningar som finns inom det stora socialdemokratiska partiet SAP. Också inom den borgerliga delen av den svenska politiken har de politiska motsättningarna fått undanskymma de verkliga sakfrågorna och de verkliga sakargumenten. Det har visat sig gång på gång, inte minst i debatten här i dag. De som sysslat med dessa frågor i många år har inte kunnat samla sig till en politik som för Sverige som nation har pekat framåt. De har inte kunnat lyfta upp sig ovanför de motsättningar jag talat om. Då man nu talar om ekonomi är det också klart att här finns den stora svenska industrin i bakgrunden som lobbygrupp och påtryckare, och den har naturligtvis mycket stor makt. Ur dess synpunkt har det under skilda perioder varit förmånligt att driva en politik som för Sverige varit dålig. Detta gäller inte minst kärnkraften. Viseri dag att ASEA, liksom alla andra stora kärnkraftsföretag i världen, i stort sett släppt kärnkraften. Det är inte någonting kapitalet satsar på i fortsättningen. Nu satsar man på andra tekniker och driver andra frågor och bedriver lobbyverksamhet på de nya områdena. Det är framför allt kolområdet som nu är aktuellt. Man vill satsa på nya anläggningar där man kan se exportmarknader osv. Allt detta känner vi också till. Vi måste rikta stark kritik mot det socialdemokratiska partiets regeringspolitik i dagsläget, men också mot dess politik i opposition. Den har präglats av ryckighet. Det har inte varit någon konsekvent politik efter 1982. Många exempel har givits redan och jag skulle kunna ta fram fler, men det är onödigt att ta tid med gamla sakfrågor. Det har inte givits klara signaler till parterna på energiområdet. Signalerna — Prot. 1987/88:42 har varit vaga och somliga har tagits tillbaka. Det har varit en mycket dålig 10 december 1987 och illa genomtänkt politik. ga ERA NE Mycket har talats, men litet har konkret gjorts, och detta har varit med avsikt. Det har varit nödvändigt för regeringen och socialdemokratiska partiet att skjuta dessa obekväma och besvärliga frågor framför sig, att bedriva en förhalningspolitik. Detta har man gjort på bekostnad av den svenska ekonomin, det svenska energisystemet och allas våra gemensamma intressen. Resultatet har blivit att allt rullat på i det kärnkraftsspår vi en gång kopplat in på under 1950-talet. Det har också medfört att det inträffat händelser som man i och för sig ganska tidigt kunde ha insett på grund av forskning och teknikkunnande. Jag tänker framför allt på de välkända kärnkraftshaverierna i Three Mile Island och Tjernobyl. Det har blivit panik. Det har inte funnits någon beredskap. Man har inte varit inställd på att någonting sådant skulle kunna hända, och man har därför inte haft några som helst möjligheter att möta sådana händelser på ett adekvat och konstruktivt sätt. Detta har medverkat till en ytterligare ryckighet. Allt detta har varit mer eller mindre en katastrof, ekonomiskt, miljömässigt, tekniskt, inom det energipolitiska området. Mycket litet har hittills gjorts. Det vi debatterar i dag är ett bra exempel. Vi kan egentligen inte besluta om någonting. För tredje eller fjärde gången i ordningen säger regeringen: Vi skall komma med besked. Jag beklagar djupt att arbetet i energirådet efter Tjernobyl inte gav det resultat som skulle ha varit möjligt. Det gjordes många bra och förhoppningsfulla insatser. Det fanns ett bra material och ett mycket bra underlag för ett annat alternativ. Men gruppens arbete har sedan slaktats och inte använts på det sätt som skulle ha varit möjligt. Nog sagt om detta. Så, herr talman, några allmänna ord om energi, tillväxt och välfärd, som det talats så mycket om. Det finns inget automatiskt samband mellan en ständigt ökande energiproduktion och energikonsumtion och en tillväxt och välfärd i något samhälle. Möjligtvis var det så i de tidigare industrisamhällena, en epok som vi för länge sedan har lämnat bakom oss — nu talar vi ju om det postindustriella, efterindustriella, högt utvecklade industriella samhället, och där är ett sådant samband inte alls givet, tvärtom. I vissa fall kan en lägre energiförbrukning, en bättre hushållning med energi och en mera effektiv användning skapa bättre förutsättningar för tillväxt och välfärd än ett ständigt ökande uttag och inpumpande av ny energi i systemet. Den insikten återstår fortfarande för dem som tror på den där automatiken. Några exempel från vår egen period, de senaste årens energipolitik i Sverige, tycker jag visar detta på ett mycket klart sätt. Sedan mitten av 1970-talet, på drygt tio år, har vi mer än halverat den svenska stålindustrin. Vi har i stort sett avvecklat hela, eller åtminstone den större delen av, vår viktiga varvsindustri. Vi har lagt ned snart sagt alla våra gruvor. På järnmalmsområdet återstår bara två smågruvor i Bergslagen, Dannemora och Grängesberg, och de skall ju också läggas ned, som alla vet. Uppe i Norrbotten har vi kvar malmfälten och Kiruna. Det finns också sulfidmalmsgruvor kvar, men gruvsektorn har minskat drastiskt och kommer att minska 27 ytterligare. Detta har skett samtidigt som vår energiproduktionsförmåga hela tiden 10 december 1987 kraftigt har ökat. Från kärnkraftsdebatten på 1970-talet och början av 1980-talet kommer vi ihåg hur man sade: Bergslagen måste ha kärnkraft, annars går det åt — jag skall inte svära, herr talman, fast det var nära. Vi fick kärnkraft — inte en fördubbling utan en tredubbling — men det räddade inte ett enda jobb i Bergslagen, inte ett enda! Den nedläggning som skedde där skedde trots att energiproduktionen hela tiden ökade. På område efter område skulle man kunna påvisa samma sak. Ni som i fortsättningen hävdar detta intar, tycker jag, en urbota konservativ syn och blockerar er för allt slags nytänkande och är i stort sett, för att använda en politisk term, på den reaktionära sidan av utvecklingen när det gäller energiförbrukningen. Det är typiskt och självklart och behöver inte debatteras att moderaterna finns där — var skulle de annars finnas? Jag vill också säga några ord om elfrågan, eftersom det har talats om den. Då kommer man naturligtvis genast in på kärnkraften igen, men vi kanske inte skall fördjupa oss alltför mycket i detaljfrågorna. Vi återkommer ju till dem så småningom. Jag vill bara ta upp en rent principiell diskussion. Vi har en utbyggd vattenkraft i dag i Sverige som kan producera mellan 65 och 70 TWh elenergi per år. Det goda vattenåret 1985 producerades det 70 TWh av de svenska vattenkraftverken. Det finns ytterligare en del att vinna. Vi har ett kärnkraftsprogram som är i stort sett lika stort och som växer, på grund av att man skalar upp reaktorerna, bl.a. i Forsmark hemma i Uppland. Man ökar effektiviteten och får ut mera. Det sker alltså en ökning av kärnkraftskapaciteten — man producerar i dag mer el i Forsmark än för två eller tre år sedan, och det är likadant i de andra kärnkraftverken. Enbart dessa två stora energikällor ger alltså möjlighet att producera bortemot 140 TWh vid effektiv drift. Till det kan man lägga att det finns 7-8 TWh mottryckskraft installerad, som dock står still. Förra året kördes det kanske 1 eller 2 TWh mottryckskraft. I resten, typ det stora värmekraftverk vi har hemma i Uppsala, i andra kommuner med värmekraft installerad och i många industrier, står turbinernastilla. Varför det? Jo, för det lönar sig inte för kommuner och industrier att köra sin egen mottryckskraft så länge man dumpar billig el. Elproduktionen har alltså en fruktansvärd överkapacitet, och den behöver vi inte. Tvärtom skulle vi naturligtvis kunna minska den kraftigt. I det första ledet efter produktionen, distributionskedjan, går det åt 10 96 i förluster sommartid och kanske 20 96 på vintern. På 140 TWh blir det mer än 14 TWh som försvinner. Det är bra mycket mer än vad hela Barsebäck producerar. Med ny teknik, sparande osv. skulle vi kunna komma ner till en elkonsumtion som var betydligt lägre än dagens. Vi är medvetna om att hälften av kärnkraftselen, ungefär 30—35 TWh, går ut i värmesystemet och inte kan kopplas bort på en gång. Det är därför vi säger att man skall ha en avvecklingsperiod på tio år. Men den går att ta bort, och den behöver inte ersättas med ny elproduktion. Följaktligen behöver vi inte bygga några kolkondensverk. Vi kan bygga ut vindkraften och bygga ut mera mottryckskraft och skulle då komma till en elproduktion kring 100-110 TWh. På det klarar vi oss. Då blir det heller inga stora prisökningar. Också i övrigt finns det möjligheter att minska energikonsumtionen. Och vi skall ju inte göra oss av med oljan. Ibland när man hör debatten kan man = Prot. 1987/88:42 tro att oljan skall försvinna helt ur det svenska systemet. Den skall minskas 10 december 1987 och vi kommer att ställa hårda miljökrav, men den kommer att finnas kvari == oa vår generation och i nästa också. Det talas mycket om andra bränslen. Detta skall jag inte gå in så mycket på, för min taletid är ute. Jag vill bara säga att jag instämmer helt och hållet i vad Ivar Franzén sade om koldioxiden. Den enda lösningen på detta problem är cirkulation, och då är de inhemska bränslena överlägsna alla importerade. Man importerar ingen koldioxid när man förbränner det som har växt i det här landet —- eller, för att se till den globala skalan, det som har växt på det här klotet. Det är dit man måste komma fram, det är den enda vettiga lösningen av koldioxidproblematiken. Herr talman! Jag skall inte överskrida min taletid mer än vad jag redan har gjort. Vi får återkomma till de här frågorna. Jag vill yrka bifall till alla vpk-reservationer, också dem vi har ihop med centern.

Herr talman! Jag kan hålla med Oswald Söderqvist när han säger att det inte finns något automatiskt samband mellan energikonsumtion och ökad ekonomisk tillväxt och välstånd, om man väljer att se det ur ett välutvecklat lands, t.ex. Sveriges, synvinkel. Här är det säkert fullt möjligt att reducera användning av energi och ändå få ökad tillväxt och ökat välstånd. Det kan t.o.m. vara så att om man kan producera effektivare kan man minska energianvändningen, och därigenom skapa förutsättningar för en bättre miljö i produktionsledet. Det perspektiv jag drog upp var inte begränsat till Sverige, utan det handlade om jordens energiförsörjning. Jag talade om de 80 96 av jordens befolkning som inte lever i industriellt utvecklade länder utan under mycket knappa ekonomiska villkor. Att tro att det skulle vara möjligt att ge dessa 80 20 en levnadsstandard som skulle svara mot ungefär hälften av den vi har i de utvecklade delarna av världen utan att detta skulle leda till en ökad användning av energi finner jag orealistiskt. Problemet i dag, Oswald Söderqvist, är att man i de fattiga delarna av världen sliter alldeles för hårt på de skogar som finns. I Afrika återplanteras enligt uppgift ett träd för varje trettiotal träd som huggs ned. Det är ett oerhört slitage på naturen och ett oerhört slöseri i användningen av biobränslen. Det är en följd av underutvecklingen. Skall vi på relativt kort sikt — under några decennier — kunna vända underutvecklingen i den fattiga delen av världen måste vi räkna med att detta får till konsekvens en ökad användning av fossila bränslen, av kol, olja och naturgas. Därav följer också en ökad nedsmutsning av atmosfären, och det kan få konsekvenser av det slag som vi från folkpartiets sida länge har varnat för. Vi hoppas att inte bara centern utan också vpk så småningom skall inse och erkänna det.
Herr talman! Det värsta med Hadar Cars är hans skolmästaraktiga attityd i alla debatter. Han resonerar alltid som om alla andra skulle vara idioter och 29 han själv vore ensam om att begripa allting. Jag har i 20 år sysslat med tredje världen och utvecklingsländernas 10 december 1987 problem. Jag har studerat detta vid universitetet i Uppsala. Jag har mycket tidigt — mycket tidigare än Hadar Cars, tror jag — kommit i kontakt med de här problemen. Här ser vi nu ett typiskt exempel på ett konservativt, för att inte säga reaktionärt, tänkande. Naturligtvis kan vi inte lyfta utvecklingsländerna till den slösaktiga nivå som vi själva lever på — då skulle klotet kollapsa inom några decennier. Vi kan inte ens lyfta dem till hälften av vår levnadsstandard — där har Hadar Cars alldeles rätt. Hur tänker då Hadar Cars när han reflekterar över dessa problem? Jo, han tänker på det gamla konservativa, ja, reaktionära sättet. Han resonerar så som industrivärlden alltid har resonerat när det gällt tredje världen, nämligen att utvecklingsländerna skall genomgå samma utvecklingscykel som vi har gjort: Man börjar med industrialiseringen, osv. I stället skulle man kunna tänka i litet nya banor. Det finns jättestora möjligheter att utnyttja solvärme och solenergi i tredje världens länder, som i stor utsträckning ligger i sådana klimatzoner där det är fördelaktigt. Det har fortfarande inte utnyttjats ens till en bråkdel. På grund av det vindsystem vi har på det här klotet med passadoch monsunvindar som blåser så stadigt att man kan beräkna vindstyrkan nästan exakt under många månader framåt, finns det mycket stora möjligheter att bygga upp enkla, tekniskt okomplicerade och effektiva vindkraftprogram. Därmed skulle vi mycket snabbt kunna få till stånd en höjning av energiproduktionen i tredje världen och utvecklingsländerna utan att behöva bränna någon olja, utan att belasta miljön med att hugga ned buskar, plocka upp ris och t.o.m. gräsrötter. Men den tanken för inte Hadar Cars fram. Den tanke han för fram är att utvecklingsländerna skall göra samma misstag som vi har gjort. Det är en oförmåga att ta in nya tankar! Och sedan stiger Hadar Cars upp och anklagar andra för att inte förstå vad det handlar om. Det är bedrövligt, herr talman. Men ingenting förvånar mig när det kommer från Hadar Cars eller för den delen andra representanter för hans parti eller moderata samlingspartiet i de här frågorna.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till folkpartiets reservationer. Som kommentar till Oswald Söderqvists replik vill jag säga att jag naturligtvis blir väldigt bekymrad om mitt sätt i riksdagens talarstol eller i Övrigt ger Oswald Söderqvist en oberättigad känsla av mindervärde. Jag vill på alla sätt försöka att undvika att så sker i fortsättningen. När det sedan gäller den mycket allvarliga frågan hur man skall få förutsättningar för ekonomisk utveckling i de fattiga delarna av världen har jag hävdat att det är svårt att tro att detta skulle kunna ske utan en ökad användning av energi. Jag tycker det är sympatiskt om man tillvaratar solenergi och vindenergi på det sätt som Oswald Söderqvist talat om. Jag tycker också att det är angeläget att man gör det. Men jag är inte övertygad om att vad man på så sätt kan utvinna under en begränsad tid — jag tänker då på de närmaste 20 åren — skulle kunna vara av sådan omfattning att man skulle kunna klara sig bara med detta. Jag utgår från att den ökning av Prot. 1987/88:42 levnadsstandarden som vi alla vill se i de fattiga länderna också kommer att 10 december 1987 innebära en ökad efterfrågan på olja, kol och naturgas, alltså på fossila = Isa bränslen. Detta kan få konsekvenser från miljösynpunkt som kan bli mycket allvarliga. Jag tycker det vore värdefullt om också vänsterpartiet kommunisterna tog den här frågan på ökat allvar och inte underlät att inse de konsekvenser som en ökad användning av fossila bränslen i globalt sammanhang kan komma att få för världens miljöproblem.
Herr talman! Hadar Cars och mina personliga relationer är ganska ointressanta, och dem skall vi ju inte uppehålla oss vid här. Jag lider inte av något större mindervärdeskomplex, allra minst i förhållande till Hadar Cars. I mitt parti har vi mycket länge varit medvetna om de problem som man från folkpartiets sida nu tar upp som om man skulle vara de första som tittat närmare på dem. Det är självklart att ett underutvecklat samhälle måste öka sin energiproduktion för att få ett bättre utgångsläge — däri skiljer de sig från oss, som jag sade i mitt första inlägg: Vi behöver inte öka vår energiproduktion och energikonsumtion; vi befinner oss på en sådan teknisk nivå att vi kan åstadkomma en standardökning på andra sätt. Men de måste öka sin energikonsumtion, och då skall man naturligtvis i första hand enligt de erfarenheter vi har vunnit här öka den energiproduktion, distribuera den energi och få till stånd den energikonsumtion som är så snål som möjligt, som ger så litet miljöpåverkan som möjligt och som är så tekniskt okomplicerad som möjligt. Då är det i första hand de naturliga energikällorna som kan komma i fråga. Det fanns vindkraft redan i det gamla riket i Egypten — det är mer än 5 000 år sedan. I dag kan vi producera el med vindkraftverk på ett mycket billigt och bra sätt. Vi måste naturligtvis också tillåta utvecklingsländerna en användning av naturgas, där det finns stora fyndigheter som fortfarande inte är exploaterade, en ökad användning av olja med miljöhänsynen för ögonen, alltså med ny reningsteknik, och en ökad användning av kol under iakttagande av de krav på bl.a. rening som miljön ställer. Det är inga större tekniska problem. Kom inte här och tala som om ni i folkpartiet skulle ha varit först med att inse detta! Jag har här varit ganska hård i min kritik av socialdemokratin. Men jag vill säga att när det gäller tredje världen och dess energiproblem har socialdemokraterna varit mycket långt före folkpartiet, i varje fall så långt tillbaka i tiden som jag har kunnat följa debatten, och det är i alla fall från början av 1950-talet. Försök alltså inte att undervisa folk om saker och ting som många har jobbat med på ett seriöst sätt under lång tid!

Herr talman! Det energibetänkande vi nu diskuterar bygger på den proposition som regeringen lade fram för riksdagen redan i maj. Den sena tidpunkten gjorde att utskottet fick uppskjuta behandlingen av den till hösten. Nu händer det att i början av mars nästa år kommer regeringens mer fullständiga energiproposition. Det gör att det betänkande som vi nu 31 diskuterar har kommit på mellanhand. Därför hade vi faktiskt inte väntat oss någon större debattlusta i den här frågan i dag från utskottets sida. Nu visar det sig att debatten ändå har kommit i gång, på det sedvanliga sättet. Moderaterna, folkpartiet och centern är i luven på varandra som vanligt. Jag har såsom utskottsmajoritetens företrädare över huvud taget svårt att tränga mig in i diskussionen. Genom replikerna mellan oppositionens representanter tog det lång tid innan det blev min tur på talarlistan. Vi väntar alltså nu på regeringens riktiga energiproposition, om jag får kalla den så. Då skall regeringen bl.a. komma med förslag om hur två kärnkraftsaggregat skall kunna avvecklas redan 1995 och 1996. Förutsättningen för detta är att vi antingen kan spara tillräckligt med el eller kan skaffa fram annan ersättningsproduktion till mitten av 1990-talet. Just nu färdigställs utredningar och analyser för att belysa detta. I avvaktan på att alla slöjor skall lyftas i det kommande regeringsförslaget ställer sig utskottet för sin del bakom de målsättningar och den arbetsinriktning som regeringen redovisar i den proposition som vi nu behandlar. I övrigt är det litet av ”The same procedure as last year” över det hela. Som vanligt kritiserar samtliga oppositionspartier regeringens energipolitik i utskottsbetänkandet. Men de har lika svårt som vanligt att samlas till något gemensamt alternativ. Det har ytterligare understrukits i den debatt mellan oppositionspartierna som har föregått mitt inlägg här. Samtliga oppositionspartier yrkar avslag på propositionen. Detta är intressant att notera. Men ändå har de inte åstadkommit något gemensamt avslagsyrkande, när bläcket i propositionstexten väl har hunnit torka. Denna gång har jag räknat till 58 reservationer. Den enda oppositionskombination som inte finns med bland reservationerna är kombinationen moderater—-vpk. Alla andra kombinationer förekommer. Det visar ju hur splittrad och regeringsoduglig oppositionen är i denna fråga. I det fallet har ingenting förändrats sedan tidigare år. I likhet med regeringen poängterar utskottet att riksdagens beslut om att kärnkraftsavvecklingen skall slutföras år 2010 står fast. Den ramen rubbas inte. De nya riktlinjerna i propositionen är i stället att en utgångspunkt skall vara att omställningsperioden sträcks ut i tiden och kan påbörjas under åren 1993-1995. Men möjligheterna till ny energitillförsel och resultatet av hushållningsåtgärderna avgör när avvecklingen kan påbörjas. Detta är regeringens förslag, som utskottet ställer sig bakom. Regeringen menar att en längre omställningsperiod ökar möjligheterna till successiv anpassning och teknikutveckling. Det är riktigt. Å andra sidan ökar de samhällsekonomiska kostnaderna, framhåller utskottet, vid en tidigare avveckling. Vi säger vidare att vi räknar med att regeringen i de preciserade förslag som har aviserats till våren redovisar hur kraven på ny energitillförsel och energihushållning i så fall kan uppfyllas och vilka de samhällsekonomiska effekterna kan bedömas bli. Utskottet avstyrker i anslutning härtill såväl moderaternas mera kärnkraftsvänliga linje som centerns och vpk:s krav på en omedelbar urdrifttagning av kärnkraftsreaktorerna Barsebäck 1 och 2 samt Ringhals 1. Herr talman! Om slutsatsen av regeringens och riksdagens överväganden i vår blir att vi kan påbörja kärnkraftsavvecklingen redan i mitten av 1990-talet, måste takten i de konkreta energipolitiska åtgärderna självfallet öka. Bl. a. blir det fråga om en tidigareläggning av elprishöjningarna. Det har också aviserats redan i den energiproposition som vi nu behandlar. Man kan ha olika uppfattningar om vilka sparmöjligheter som finns och vilka elprishöjningar som behövs för att i tillräcklig utsträckning kunna hålla tillbaka efterfrågan på el. Det finns indikationer på att hushållen är betydligt mer prisokänsliga när det gäller el än många experter tror. Hushållen spelar en huvudroll i kärnkraftsavvecklingen. Vi är ju alla överens om att vi måste slå vakt om industrins — och då särskilt den elintensiva — behov av el, dels därför att vi vill ha kvar en gentemot utlandet konkurrenskraftig industri, dels därför att en stor del av den elintensiva industrin är belägen i utsatta bygder och regioner, som är speciellt känsliga för industrinedläggningar. I energiverkets i går redovisade utredning säger dess experter att det skulle räcka med en prishöjning på 6 öre per k Wh för att minska elförbrukningen så att två kärnkraftverk kan tas ur drift. Jag vill understryka att det naturligtvis är utomordentligt viktigt att regeringen i sin fortsatta handläggning av detta ärende prövar den frågan mycket ingående. Tillgången på elenergi är en mycket grundläggande förutsättning för välståndsutvecklingen i vårt land. Den får naturligtvis inte äventyras. Därför måste vi noga gå igenom energiverkets resonemang på denna punkt. Jag tror att vi kan spara en hel del och att vi kan åstadkomma mycken energi via kraftvärme, mottryck och liknande. Jag tror också att vi måste nalkas denna fråga med en viss ödmjukhet, så att vi inte ställer ut växlar, som vi sedan inte kan infria. I det sammanhanget vill jag säga några ord till Ivar Franzén och Per-Richard Molén, eftersom de tog upp den diskussion som fördes på energiverkets styrelsesammanträde i går. Det var i och för sig inget offentligt sammanträde, men tydligen har Ivar Franzén och Per-Richard Molén ändå velat beröra den diskussionen. De talade om att det skulle föreligga någon slags splittring. Då vill jag bara påpeka att jag tillsammans med LO:s och TCO:s representanter i energiverkets styrelse ansåg att energiverkets styrelse borde ställa sig bakom löntagarorganisationernas önskemål att energiverkets utredning sänds ut på remiss. Det krävde LO och TCO, och det kravet tyckte jag att jag kunde ställa mig bakom. Ingen torde ha någonting emot att vi innan vi går till beslut verkligen går igenom alla saker för att få ett så bra beslut som möjligt när det gäller den förtida kärnkraftsavvecklingen. När det gäller själva sakfrågan är det klart var vi socialdemokrater står. Det går att läsa i utskottets betänkande, där vi har uttryckt vår uppfattning i energifrågan. Det finns inga skiljelinjer mellan regeringen och den socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet. Jag vill också ta upp en annan sak, som Ivar Franzén hade såsom ett slags bärande tema i sina attacker mot den socialdemokratiska energipolitiken. Han kallade den för en icke-politik, därför att vi inte har ställt upp på de olika förslag och propåer, mer eller mindre verklighetsfrämmande, som centern vid olika tillfällen har lagt fram. Men vad det är fråga om, Ivar Franzén, är ju att gå till verket med djupt allvar. Skall man lyckas ställa om ett stort och svårförändrat eloch energisystem, krävs noggranna förberedelser och analyser. Det är inte bara att springa i väg och fatta beslut, utan dessa beslut måste följas av åtgärder för att man skall kunna genomföra vad man har fattat beslut om. Om man skall tala om icke-politik i detta sammanhang, herr talman, tror jag att jag skall erinra Ivar Franzén om vad som hände under de borgerliga åren. Innan de borgerliga kom till makten var man från de olika partiernas sida alldeles förfärligt snabb med att fatta beslut om än det ena än det andra när det gällde hur energipolitiken skulle förändras. Men vad hände sedan när de borgerliga partierna kom till makten? Det räcker inte ens att beskriva det som en icke-politik. Man får gå ännu längre — orden räcker helt enkelt inte till. Det borde Ivar Franzén vara medveten om.

Ivar Franzén, det är på detta sätt som man måste gå till väga. Från centerpartiet har man ingen som helst anledning att säga att man har en annan politik som är bättre. Vad centerpartisterna verkligen har bevisat är att de inte lyckades åstadkomma något när de verkligen hade möjlighet att i större utsträckning än nu påverka politiken. Sedan vill jag säga till Hadar Cars att folkpartiet och socialdemokraterna tidigare har varit relativt ense om tagen när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Vi har varit ense om slutmålet — kärnkraftsavveckling senast år 2010. Vi stod enade under folkomröstningen kring linje 2. Nu skiljer emellertid Hadar Cars ut sig från den socialdemokratiska linjen när det gäller att pröva möjligheten av en tidigare avveckling av några av kärnkraftsaggregaten. Jag blir inte riktigt klok på om Hadar Cars i något annat avseende än detta skiljer sig från socialdemokratin. Han talar i svepande ordalag om att socialdemokraterna skulle stå för en statlig reglering av avvecklingsprocessen i motsats till folkpartiets linje som innebär att man bara skulle fatta ett fåtal kraftfulla beslut och att marknaden sedan skulle sköta resten. Det är tvärtom, Hadar Cars. Vad som har diskuterats i vårt betänkande och vad som har kommit fram i bl.a. energiverkets utredningar är just att man skall använda prismekanismen i denna process. Det är antagligen den enda vägen att komma fram. Sedan kan man diskutera om det behövs stöd vid sidan av detta. Jag tror inte, Hadar Cars, att man exempelvis med hjälp av lagar och förordningar skall förvägra småhusägare omställningsbidrag och annat om energikostnaderna blir för höga. Jag tror att samhället behöver gå in med reglerande åtgärder på olika sätt som ett komplement till marknadskrafterna på detta område. Om Hadar Cars verkligen vill söka sak i denna fråga bör han vända sig till sin mittenbroder Ivar Franzén, eftersom de åtgärder som Ivar Franzén radar upp och som han anser måste vidtas anser jag skulle innebära den perfekta statliga byråkratin. Därför tycker jag inte att Hadar Cars med förtroende skall vända sig till socialdemokratin med sina frälsningsläror utan i första hand till centern och Ivar Franzén. Till slut, herr talman, vill jag konstatera att jag i mitt inlägg främst har uppehållit mig vid det som regeringens proposition handlar om, nämligen riktlinjerna för arbetet med att undersöka förutsättningarna för en tidigareläggning av avvecklingen av två kärnkraftsaggregat till mitten av 1990-talet. I anslutning till propositionen har det också väckts motioner från oppositionens sida i vilka det tas. upp en hel del andra frågor inom energipolitiken allt ifrån frågan om en korrekt energistatistik till frågan om investeringsstöd till solvärmeanläggningar. Men eftersom jag utgår från att dessa motioner kommer att väckas på nytt i anslutning till den mera omfattande redovisningen av regeringens förslag till energipolitik som kommer att läggas fram i mars nöjer jag mig i dag med att yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 7.

Herr talman! Lennart Pettersson ondgör sig över de borgerliga partierna och den splittring, eller skillnad i uppfattning, som finns mellan partierna. Jag tycker att Sverige behöver en ärlig och mycket uppriktig och öppen debatt om frågor som är av så kolossalt stor vikt för det svenska folkhushållet. Det är klart konstaterat att om det finns en splittring bland de borgerliga partierna härvidlag så är splittringen inte mycket mindre inom socialdemokratin — tvärtom, den är betydligt större. Den kommer fram på olika sätt. Birger Rosqvist har tillsammans med ett antal socialdemokratiska kolleger motionerat om ökad objektivitet i detta sammanhang. Det är deras sätt att ge uttryck för missnöje med den politik som regeringen driver. Naturligt är att Lennart Pettersson vill tona ner den splittring som kom fram i statens energiverk. Det rör sig emellertid om en remarkabel händelse, och den ger klart belägg för att splittringen och irritationen mellan de olika grupperingarna i det socialdemokratiska partiet är stora. Och det är värt att notera, herr talman, att Landsorganisationen har en annan uppfattning än det energiverk som står till miljöoch energiministerns förfogande. Jag är oroad för vad denna tvåreaktorutredning kan leda till. Jag är övertygad om att alla de kärnkraftstekniker som finns vid Barsebäck, Oskarshamn och Ringhals — det är ju dessa reaktorer som är utpekade — under julhelgen tillsammans med sina familjer kommer att diskutera hur deras framtid skall vara. Dessa tekniker är ofta mellan 35—45 år och ännu attraktiva på arbetsmarknaden. Det skulle förvåna mig om de kommer att sitta med armarna i kors fram till 1997 och vänta för att se hur deras framtid skall bli. Detta leder till uppenbara risker för att vi kommer att få en spontan avveckling som inte kommer att vara till någon fördel för det svenska folkhushållet. Herr talman! Det är värt att notera att realprisökningarna på el under perioden 1971—1979 var lika stora som dem som man nu tänker sig på 1990-talet då elpriset skall höjas med 6 öre. 1971—1979 ökade elanvändningen med 40 96. Vad är det som säger att användningen fram till 1997 bara skall öka med 2 96? Jag förstår att Lennart Pettersson är orolig för de konsekvenser och slutsatser som tagits fram i tvåreaktorutredningen.

Herr talman! Folkpartiets energipolitiska linje är klar och konsekvent. Den har en grund i de beslut som fattades 1980 efter folkomröstningen om kärnkraft. Linjen innebär att kärnkraftsavvecklingen skall vara avslutad senast år 2010 och att vi vid den tidpunkten har ett energisystem som ur bl.a. miljösynpunkt och beredskapssynpunkt är bättre än det vi har i dag. Vi har från folkpartiets sida angett de riktlinjer som vi anser skall följas för att energipolitiken skall kunna länkas in på de banorna. Det är inte vi som har avvikit från en linje som vi tidigare i betydande grad hade gemensam med socialdemokratin. Det är socialdemokratin som genom olika krumbukter och sidoskutt har markerat sin oförmåga till fasthet och konsekvens som för landet hade varit önskvärd. Herr talman! Lennart Pettersson sade att utskottet ställer sig bakom regeringens proposition. Det är inte riktigt sant. En minoritet av utskottet ställer sig bakom propositionen. Det är visserligen den största minoriteten, men ändå bara en minoritet. Och en minoritet när det gäller energipolitiken utgör ingen god grund. Detta i sin tur skapar en brist på förtroende för långsiktigheten i de beslut som vi kan komma att fatta i riksdagen i dag och under våren. Regeringen borde enligt min uppfattning uppleva denna brist på förtroende som mycket allvarlig. I stället koncentrerar man sig på att genom nya hastigt påkomna och dåligt genomtänkta förslag söka återvinna förtroendet för regeringen inom den socialdemokratiska rörelsen. Herr talman! Regeringens energipolitik har i dag blivit hårt kritiserad från olika håll. För denna kritik finns skilda utgångspunkter. Men uppenbart är att bristen på konsekvens och fasthet i regeringens energipolitik upplevs som alltmer besvärande av en majoritet i denna kammare.

Herr talman! Lennart Pettersson började med att tala om att vi nu väntar på regeringens riktiga energiproposition. Jag kan hålla med så långt som att den proposition vi i dag behandlar knappast är någon riktig energiproposition. Regeringens proposition kommer i början av mars. Jag hoppas att tidsschemat kommer att hållas. Det finns inget gemensamt alternativ från oppositionen, säger Lennart Pettersson. Samtidigt vet han att han skall tacka kamraterna från vpk för att det över huvud taget finns någon proposition att behandla i dag. Det var hårfint nära att den blev avstyrkt i näringsutskottet. Sedan talar Lennart Pettersson om vad som hände i statens energiverks styrelse i går. Får jag först säga att det här att man skall föreskriva att regeringen skall remittera handlingar tyder på att Lennart Pettersson mist förtroendet för sin egen regering. Även den beskrivning som Lennart Pettersson gjorde ligger en bra bit från sanningen, men jag skall inte besvära Lennart Pettersson med en mera detaljrik beskrivning av verkligheten. Beträffande ”icke-politik” och att det inte hände någonting under centerns tid i regeringsställning måste jag säga att det faktiskt var då vi byggde upp bl.a. energiforskningsprogrammet och programmet för att ersätta olja slogs fast. En mängd konkreta åtgärder vidtogs. Vi gjorde med det svenska folket insatser för att genomdriva dessa. Men allt detta har socialdemokraterna avvecklat. Det är ungefär den prestation som socialdemokraterna har gjort. Tänk, Lennart Pettersson, tillbaka till våren 1986, kring den 1 maj. Vi gjorde då en uppgörelse. Sedan fattade socialdemokraterna och centerpartiet gemensamt ett beslut om att vi verkligen skulle se till att den politik som vi byggt upp skulle få fortsätta. Tänk om Lennart Pettersson hade medverkat till att denna uppgörelse hade fullföljts, då hade inte Lennart Pettersson behövt stå här i dag och vara tveksam om det skall finnas utrymme för att avveckla två reaktorer eller inte. Då hade vi varit betydligt längre på väg när det gäller effektivare elanvändning och då hade mera förnybar energi ingått i vårt energisystem. Det hade varit alldeles självklart för alla sunt tänkande människor att vi mycket väl kunde ”plocka bort” två reaktorer. Lennart Pettersson har på ett mycket aktivt sätt medverkat till att skapa den osäkerhet han själv nu känner. Enligt Lennart Pettersson skulle centerns förslag vad gäller nytt energisystem vara byråkratiskt, nästan litet av planhushållning. Nej, Lennart Pettersson, alla de åtgärder vi föreslår går ut på att få en fungerande marknad. Jag är fullständigt säker på att folkpartiet och centern på denna punkt kan komma överens. Vi vill alltså höja priset på olja och kol en del för att skapa ett naturligt marknadsutrymme för inhemska bränslen. Bara detta gör att Lennart Pettersson kan konstatera att vårt förslag har som grundtema en väl fungerande marknad, där de många aktörerna konkurrerar på så lika villkor som möjligt.
Herr talman! Jag sade förut att jag beklagade djupt, och det gör jag fortfarande, att vårt arbete i energirådet inte utmynnat i något mera handfast och konkret. Vi hade en chans, och jag tycker det är oerhört synd att det inte blev bättre resultat med tanke på det underlag som vi hade att arbeta efter. Vi hade kunnat få en svängning i den svenska energipolitiken, som vi från vårt partis sida också måste kritisera mycket hårt. Det var inte vårt fel, inte heller centerns fel, att det inte blev en bättre och verkligt innehållsrik uppgörelse mellan företrädarna för linje 2 och företrädarna för linje 3 i denna fråga. Det var enbart socialdemokraternas fel, för socialdemokraterna var inte villiga att gå in i några diskussioner om hur vi skulle kunna börja en omställning. Det blev i stället ett halvhjärtat löfte att de kanske kan tänka sig att ta ett par reaktorer ur drift i mitten av 1990-talet. Inte ens då, och det var ganska länge sedan, fick vi något konkret besked på denna punkt. Socialdemokraterna var inte villiga att sätta i gång. Därför har ni förtjänat den kritik som ni får här i dag. Jag skulle vilja ställa en enkel fråga till Lennart Pettersson, som fortfarande talar i de gamla termerna om energitillförsel som någonting nödvändigt för välfärden och tillväxten. Vad är det för fel, Lennart Pettersson, på 8 eller 10 terrawattimmar elström producerad med mottryckskraft jämfört med lika stor mängd energi producerad i Ringhals 2 eller i Barsebäck? Det finns redan en anläggning installerad med en produktionskapacitet av den storleksordningen och den står still i dag, medan ni driver kärnkraftverk och t.o.m. kastar ut ytterligare miljoner på att reparera ett trasigt kärnkraftverk i Ringhals 2. Varför för ni en så konstig politik? Det finns inte ens någon ekonomi bakom den, för det är mycket billigare, om man tar hänsyn till avfallskostnader och annat, att ha värmekraft, som ju är det bästa alternativet när det gäller att producera el. Man får en mycket hög verkningsgrad. Vad är det för fel på den elproduktionen jämfört med kärnkraftsproduktionen? Varför vill ni inte köra i gång? Varför är ni så konstiga? Det finns inga sakliga argument, inga ekonomiska argument, inga miljösynpunkter, ingen teknik — ändå står Lennart Pettersson här och säger att vi måste för välfärden och tillväxten i det svenska samhället se till att vi inte börjar avvecklingen av kärnkraften omedelbart. Det stämmer ju inte, ingenting stämmer!

Herr talman! Först till Ivar Franzén. Sanningen är den, Ivar Franzén, att det inte ens var fråga om ”icke-politik” på energiområdet under de borgerliga regeringsåren. Det var helt enkelt så att energipolitiken var ett enda stort kaos, som bl.a. åstadkom inte mindre än två regeringskriser. Jag vill ställa en fråga till Ivar Franzén: Tror Ivar Franzén ärligt och uppriktigt att ni, om ni skulle få regeringsmakten i 1988 års val, skall kunna ena er i energipolitikfrågan? Tror ni verkligen det — efter det replikskifte mellan Ivar Franzén och Per-Richard Molén som vi har åhört i dag, med Hadar Cars som sufflerande tredje person på i första hand moderatsidan? Hadar Cars anklagar oss för ryckighet i energipolitiken. Det är riktigt att vi har problem när det gäller biobränsleanläggningarna. Men vi lever faktiskt i en öppen värld. Hade det varit så enkelt att den svenska regeringen hade haft kontroll över oljepriserna i världen, hade vi klarat problemet. De här frågorna togs upp på riksdagsnivå, och det förelåg förslag om höjda oljeskatter. Vi lyckades till nöds — under motstånd från folkpartiet — få igenom den oljeprishöjning som i varje fall till en viss del ökade möjligheterna för dessa anläggningar för förbränning av biobränsle att bli något mer konkurrenskraftiga. Folkpartiet har också här ett ansvar. Ni var inte beredda att här i riksdagen ställa upp och hjälpa till på det här området. Vi kan därför konstatera att det finns gränser för vad man kan åstadkomma. Regeringen har gjort betydande insatser för att utjämna prisskillnader mellan olika energislag. Men inte ens de som kritiserar regeringen för att man har gjort för litet är beredda att gå ens så långt som regeringen i själva verket har gjort. Hadar Cars säger att de håller fast vid den gamla linjen och anser att socialdemokratin också borde göra det när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Men det har faktiskt hänt något sedan folkomröstningen: olyckan i Tjernobyl. Det tycker vi från socialdemokratiskt håll att vi inte utan vidare kan gå förbi. Det krävs en viss respekt för de många människor som är oroliga för den typen av olyckor. Därför har vi sagt att det måste vara rimligt att se vilka möjligheter vi har att markera vår inriktning mot att kärnkraften på sikt skall vara avvecklad genom att försöka påbörja avvecklingen tidigare än som ursprungligen var tänkt. Vi tycker att vi har det ansvaret mot svenska folket att undersöka vilka möjligheter vi har att klara det, utan alltför svåra problem för folkhushållet.

Herr talman! Utan att vilja såra någon vill jag ändå påtala att Lennart Pettersson på en punkt inte gav korrekta uppgifter. Det gällde energipolitiken under de borgerliga regeringsåren. 1978 års regeringskris föranleddes av energipolitiken — men inte 1982 års. 1978-1979 blev det ett samförstånd mellan två partier — folkpartiet och socialdemokratin — om hur energipolitiken skulle föras. Under ganska lång tid fanns en samsyn som bl.a. tog sig uttryck i att partierna ställde upp på samma linje i folkomröstningsfrågan år 1979 och sedan också i allt väsentligt höll ihop kring de energipolitiska besluten 1980, 1982 och 1985. Det har alltså funnits en grund för en fast energipolitik i Sveriges riksdag. Man frågar sig då vad det är som hänt som gör att den grunden har skakats. Det tycker jag framgick med stor tydlighet av Oswald Söderqvists inlägg. Han pekade — vad jag förstår helt korrekt — på att socialdemokratin har gjort ett försök att dra åt sig centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna men inte lyckats utan hamnat mellan två stolar. Därigenom har vi i varje fall inte i dag några förutsättningar för att finna en väg som kan samla en majoritet i riksdagen bakom energipolitiken. För folkpartiet som oppositionsparti är detta inte beklagligt. Det är värdefullt att hålla fast vid en konsekvent linje och vara det enda parti som står fast vid den linjen. Vi kan vinna den respekt som detta förtjänar hos människorna inför valet 1988.

Herr talman! Lennart Pettersson talar om den totala oordningen i energipolitiken under åren med borgerliga regeringar. I sportsammanhang— fotboll, handboll och liknande — brukar man säga att det är målen som räknas, att det är resultatet som räknas. Detsamma gäller i politiken. Låt oss se på två av de viktiga och grundläggande områdena i svensk energipolitik. Beträffande effektivare energianvändning vill jag upprepa att det var vi som lade grunden för energihushållningsprogrammet. Det programmet höll och fungerade mycket väl under vår regeringstid. Oljeersättningsprogrammet grundlades också under denna tid. På dessa väsentliga punkter kan vi peka på utomordentligt bra resultat under dessa regeringsår. Men det är detta, Lennart Pettersson, som ni sedan har avvecklat, och Lennart Pettersson har personligen medverkat till att avvecklingen kommit till stånd. Vi byggde under dessa regeringsår upp en kunskap som är utomordentligt värdefull när vi nu skall gå vidare i förnyelsen av vårt energisystem. Kunskap finns i dag på alla väsentliga områden, och nu är vi där vi skulle börja mer med tillämpning och ta steget ut i den kommersiella verkligheten. Men det är då som socialdemokraterna drar undan allt det introduktionsstöd som behövs för att det hela skall bli verklighet. Det är förödande för den förnyelse av energisystemet som vi i riksdagen varit överens om i eniga riksdagsbeslut. Beträffande icke-politiken — den som vi har upplevt så konkret under de två senaste åren — hävdar jag och upprepar igen att den har varit förödande för Sverige och svenska folket. Jag förstår egentligen inte vilka motiv som finns. Ibland har jag funderingar kring att man är så totalt fixerad vid att den elproduktionskapacitet som byggts upp vid dessa tolv kärnkraftverk till varje pris måste placeras på marknaden i första hand och att man innan detta är gjort inte får störa det hela. Det kan i och för sig vara förnuftigt att utnyttja gjorda investeringar, men det är mycket oförnuftigt att förhindra de många investeringar som måste göras successivt vid lämpliga tillfällen i vårt energisystem, för att vi skall få den förnyelse som ändå är grunden, om vi framgångsrikt skall kunna avveckla vår kärnkraft. Självfallet, Lennart Pettersson, står jag inte här och försöker föra några regeringsförhandlingar. Men jag är helt säker på att vi tillsammans med moderater och folkpartister skulle göra betydligt mer än vad socialdemokraterna har åstadkommit med sin icke-politik under de två senaste åren.
Herr talman! Jag känner mig beklämd av den här debatten. Jag ställer en konkret och viktig fråga till Lennart Pettersson, men han berör den inte ens med ett ord i sitt anförande. Det tycker jag är symptomatiskt för det sätt på vilket socialdemokraterna undviker att tackla problemen. Ni socialdemokrater hade inte behövt gå till folkpartiet för att driva igenom en bra energipolitisk linje. Det fanns stora möjligheter, efter energirådets arbete, att med en mycket stor majoritet få fram en bra omställning av det svenska energisystemet. Det hade kunnat ske om ni inte hade varit så fixerade vid att alla de tolv kärnkraftsreaktorerna till varje pris — ekonomiskt, miljömässigt, tekniskt, förtroendemässigt, opinionsmässigt etc. — måste fortsätta att gå. Vad det kan ha berott på vet jag lika litet om som Ivar Franzén. Som det flera gånger har sagts här, fanns och finns fortfarande möjligheter att producera el vid anläggningar som är färdigutbyggda, som står stilla men som kan sättas i gång. När vi för några år sedan hade det stora elavbrottet och det blev mörkt i nästan hela Sydsverige, var Uppsala en av de kommuner där man efter ungefär en halvtimme hade el igen. Varför? Jo man slog i gång mottryckskraften i värmekraftverket, som naturligtvis stod still, eftersom man i stället köpte billig el från Vattenfall. Likadana turbiner som de i Uppsala finns installerade överallt i Sverige. Vad är det för fel på den elkraften? Varför är ni så fixerade vid att kärnkraftverken till varje pris måste — Prot. 1987/88:42 gå? villiga att punga ut med nya miljoner, eller kanske miljarder 10 december 1987 innan vi är färdiga, på reparationer och översyner. APR TS Jag förstår inte varför man inte, och det gör mig beklämd, efter så många år kan få ett ordentligt besked i dessa energidebatter. Med den stora kunskap som vi allihop här har och som många utanför den här församlingen — tekniker, ekonomer, forskare — har, vet vi ju att allting är möjligt bara man vill.

Herr talman! Lennart Pettersson konstaterar att betänkandet från näringsutskottet kom på mellanhand och att vi väntar på regeringens riktiga energiproposition. Detta är värt att notera. Det visar ju att man inom socialdemokratin är kolossalt splittrad, vinglig och velig. Man vet inte på vilken fot man skall stå. Det är väl också detta som har gjort att det, samtidigt som miljöoch energiministern under dessa fem och ett halvt år har talat om avveckling, har skett en ökning av elkonsumtionen med 30 96. Man kan fundera över om Lennart Pettersson verkligen tror att elanvändningen år 1997 kommer att ligga på 132 TWh, när vi har haft dessa ökningstal. Om vi inte kan klara dessa 132 TWh, hur skall dessa problem i så fall lösas? Om vi kan konstatera att folkopinionen inte står i överensstämmelse med de uppfattningar som de politiska partierna här ger uttryck för, vore det då inte lämpligt att vi på något sätt går tillbaka och genom exempelvis en folkomröstning tar till oss det budskap som den allmänna opinionen har? Det är väl så en demokrati skall fungera. Jag upplever att socialdemokraterna här gärna vill företräda de intressen som landets socialdemokrater företräder. Men uppenbarligen gör man inte det. Det är bara 6 20 av människorna ute i landet som tycker att man skall ha kolkraft, medan det här från olika håll talas mycket om kol. När det gäller vattenkraft är situationen den omvända, medan man i fråga om gasen är mycket ambivalent. Det råder alltså en stor avvikelse mellan den allmänna opinionens och riksdagsföreträdarnas uppfattning. Det är något som jag tycker att vi skall beakta. Om vi får fundera över detta i lungn och ro, kanske vi kommer fram till att det är en folkomröstning som på sikt kan lösa det dilemma som vi i Sverige har hamnat i — ett dilemma som inget annat industriland har försatt sig i.

Herr talman! Om Oswald Söderqvist kan ordna mer än tre minuter per replik för mig, skulle jag kunna besvara alla frågor i ett sammanhang. Det är detta det hänger på, Oswald Söderqvist. Oswald Söderqvist frågar om vi inte borde kunna utnyttja mottryckskraften bättre. Jo, självfallet. Och i energiverkets utredning beräknas att man genom att använda mottryckskraften skulle kunna få fram 4 TWh el. I övrigt kan vi bara konstatera att det inte föreligger något förbud mot att använda mottryckskraft, något som Oswald Söderqvist möjligen försöker mana fram en bild av. Det är bara att sätta i gång. Men det är klart att prisfrågor och andra saker har betydelse i detta sammanhang. Enligt energiverkets 4 beräkningar skulle man som sagt med mottrycksanläggningar kunna producera 4 TWh, så dessa är inte bortglömda. Sedan är det en annan sak om det räcker till om efterfrågan på el fortsätter att öka. Det gör det naturligtvis inte, eftersom kärnkraftsavvecklingen i så fall skulle innebära ett minus på 8 TWh. I övrigt vet vi dessutom inte i vilken utsträckning som efterfrågan kommer att öka. Ivar Franzén sade: Vi lade grunden för energipolitiken. Han menade att det sedan de borgerliga partierna försvann ur regeringsställning har förts en icke-politik. Detta tror väl inte ens Ivar Franzén själv på. Men vi skall inte träta om det. Låt mig bara återigen få fråga: Vilken energipolitik blir det om de borgerliga partierna hamnar i regeringsställning år 1988? Sanningen är den, Ivar Franzén, att ni tigger och ber om att socialdemokratin till varje pris skall lösa ert politiska dilemma på den här punkten. Ni hoppas att vi skall ha lagt fram riktlinjer för energipolitiken till våren, så att ni slipper detta problem om ni skulle komma i regeringsställning. Om så blir fallet, kommer detta att vara er smala lycka. Från förra gången vet vi ju att ni annars icke är regeringsfähiga. Det är den enkla sanningen, Ivar Franzén. Per-Richard Molén försökte göra gällande att den proposition som regeringen lade fram i våras var onödig. Den skulle vara ett bevis för att den socialdemokratiska regeringen inte kunde bestämma sig, eftersom den riktiga propositionen ju skulle komma först om ett år. Jag har inte alls den uppfattningen, Per-Richard Molén. Det var helt enkelt en självklarhet för regeringen att redovisa de målsättningar den har med sitt utredningsarbete beträffande energipolitiken och att för riksdagen beskriva vilka analyser som måste göras, innan man kan gå till beslut i stora och viktiga frågor på energipolitikens område. Det förekom ingen kritik från något av oppositionspartierna mot att propositionen var onödig när den lades fram i maj.

Herr talman! Energipolitikens utformning spelar en mycket viktig roll när det gäller att uppnå ett av de viktigaste målen i vårt svenska samhälle, nämligen den fulla sysselsättningen. Det gäller inte bara inom vissa regioner utan i landet som helhet. Välfärden, som ännu inte är fullständig men som ständigt bör förbättras och komma fler till del, grundas ju också på vad vi kan åstadkomma med landets produktion. En kärnkraftsavveckling fram till år 2010 kommer att ställa mycket stora krav på omfattande investeringar i nya anläggningar för elproduktion. Detta kommer kanske också att ge anledning till strukturella förändringar i Sverige. Det gäller även om avvecklingen kommer ett antal år före 2010. En förkortning av avvecklingstiden innebär ju att investeringarna måste klaras på än kortare tid och att ytterligare resursproblem därmed blir följden. Ett beslut måste vila på en väl genomtänkt grund, där beslutets konsekvenser noga har övervägts. Omställningen till nytt energisystem får inte riskera andra välfärdsfrågor. En kärnkraftsavveckling får inte ske på bekostnad av miljön. Mycket högt ställda miljöoch säkerhetskrav måste uppfyllas av de elproduktionsanläggningar som skall ersätta den kraft vi är i färd med att — Prot. 1987/88:42 avskaffa. 10 december 1987 De krav som genom folkomröstningsresultatet ställdes på ersättningspro = ma duktion och energitillförsel vid en kärnkraftsavveckling måste ju också tillgodoses, och jag förutsätter att det som då uttalades också följs. Att ersätta kärnkraften med naturgas är inte så helt säkert framför allt vad gäller leveranser — naturgas är inte inhemsk. Kolkondenskraft är inte vare sig tekniskt och miljömässigt fulländad eller inhemsk. Vattenkraft kunde delvis vara en lösning, men ytterligare utbyggnad är ju snävt reglerad genom våra politiska beslut, och protesterna mot utbyggnad är högljudda. I det fallet kunde ju annars kravet på inhemsk produktion uppfyllas. När det gäller att spara och minska på elförbrukningen kan vi heller inte gå hur långt som helst. Jag tror så att säga att botten snart börjar synas i det avseendet. Jag menar att vi behöver all tid som står till buds för att klara av omställningen i samband med den avveckling som riksdagen fattat beslut om sedan folkomröstningen ägde rum. Även om vi med de starkaste ambitioner försöker tidigarelägga en avveckling, bör — om intentionerna i folkomröstningsresultatet skall följas — beredskap, planering och förutsättningar finnas för att produktion med nuvarande reaktorer skall kunna pågå ännu ett bra tag. Kärnkraftsindustrin själv ställer förmodligen högre krav på tekniskt gediget kunnande hos sin personal än vad någon annan industri gör i vårt land. Genomgående finns en högt kvalificerad och väl utbildad personal vid de svenska kärnkraftverken. Det finns en hög motivation hos berörda personalkategorier. Man vet att den elkraft man producerar röner stark efterfrågan, inte bara när vädrets makter visar sig från sin sämsta sida, utan även alltid annars i den vardagliga tillvaron. Om ledningsnätet till den enskilde abonnenten fallerar och ström och kraft uteblir, då om inte annars upptäcks att elenergi är något som alla behöver. Just motivationen hos personalen vid våra kärnkraftverk är en av de bästa och säkraste faktorerna när det gäller produktionen av den elkraft som vi så väl behöver. De anställdas kunskaper inom sina resp. yrkesområden kan utnyttjas på flera sätt — inte minst när det gäller information om det egna arbetet. Alla i utskottsbetänkandet uppräknade myndigheter är naturligtvis knutna till visst informationsutbud, men det gäller då faror och olägenheter. Det är bra i och för sig, men hur fungerar informationen, och hur är den upplagd när det gäller upplysningar åt andra hållet? Vem informerar om den nytta man gör och de behov som tillgodoses? Vem informerar om de väl kringgärdade säkerhetskraven och om den tekniskt sett mycket höga säkerheten och tillgängligheten vid våra kärnkraftverk i Sverige? I detta hänseende ligger de svenska kärnkraftverken mycket högt, bland de högsta i världen, i den statistik som förs. Många människor hyser stor oro inför allt som rör kärnkraften. Många mänskliga aktiviteter medför risker av olika slag — det må gälla människors hälsa på kort och lång sikt, faror i arbetslivet och i den inre miljön, kommunikationer till lands, till sjöss eller i luften, bruket av gifter som kan påverka föda, luft, vatten och mycket annat. Den fredliga kärnkraftsproduktionen av el har emellertid i många 43 sammanhang oförtjänt fått framstå som överflödig, omänsklig, farlig och avskräckande. Inom verksamheten anställd personal — de som står på golvet, som det brukar heta, de som dagligen sysslar med produktionen, vistas i anläggningen och har ansvar har en helt annan uppfattning. Vid kärnkraftverken producerar man något som är starkt efterfrågat, har hög kvalitet och ett billigt pris. Där uppfattar man inte avvecklingsbeslut som ett löfte; det upplevs som ett hot mot trygghet och sysselsättning. Som vi har skrivit i vår motion har beslut och uttalanden som kan lugna och dämpa sådan oro inte trängts bland pressmeddelandena. Mer än 20 år framöver skall vi enligt fattade beslut ha kärnkraftsproduktion kvar i Sverige. Även senast gjorda utredningar och undersökningar har konstaterat att säkerheten ligger på en nivå högt över uppställda krav. Det är ett konstaterande som kraftfullt måste poängteras av både medmänskliga och humanitära skäl för att hjälpa till att hindra oberättigad oro hos allmänheten. Lika väl måste åtgärder vidtas för att öka tryggheten och dämpa oron inför framtiden även framåt år 2010 för dem som har sin försörjning och sin arbetsplats inom kärnkraftsindustrin. Propåer om stängning och avveckling med kort varsel ökar vare sig motivation och utveckling eller arbete för säkerheten inom den verksamhet där just säkerheten ställs och skall ställas främst. Hela den välutbildade, erfarna och praktiskt kunniga personalen måste vara kvar på ett verk, inte bara till sista timmen som verket går, utan även en tid efter det att verket stängts. Det har de som sätter säkerheten främst klart för sig. Därför måste beslut om stängning av viss anläggning i framtiden också åtföljas av beslut som medför en fortsatt sysselsättning, trygghet och säkerhet för den personal som finns på resp. orter. Vi menar att en objektiv, bred och allsidig information bör ge en del av den trygghetskänsla som många människor både utanför och innanför kärnkraftsproduktionen i dag behöver. Sådan information är alltfort lika angelägen. Ett övergripande ansvar härför bör åvila statsmakterna, som också bör ha ansvaret när det gäller åtgärder för anställning, trygghet och framtid för personalen, när arbetsplatserna eventuellt försvinner på grund av politiska beslut.

Herr talman! Jag tycker det är mycket värdefullt att Birger Rosqvist så starkt understryker det väsentliga i att man har en väl motiverad personal vid kärnkraftverken. Förutsättningen för att kärnkraftverken skall kunna drivas med den säkerhet som vi i Sverige kräver är inte minst att man kan behålla en sådan personal. Jag är övertygad om att de förslag som här har ventilerats om en tidigare avstängning av två kärnkraftverk inte bidrar härtill. Jag vill gärna fråga Birger Rosqvist om han i princip skulle kunna ansluta sig till en linje för energipolitiken av ungefär följande karaktär: Riksdagen beslutar i vår att kärnkraften skall avvecklas senast år 2010. Efter 2010 förbjuder man med lag fortsatt användning av kärnkraft. Kraftverken har, som alla vet, en leveransskyldighet. Det innebär att de i god tid måste se om sitt hus. De måste alltså redan under nästa årtionde förbereda sig för den omställning som gör det möjligt att leverera den el som efterfrågas när kärnkraftverken utgår. De kan inte i sin planering räkna med att kärnkraftverken kan behållas till sista ögonblicket. De måste planera för att också kärnkraftverk kan behöva tas ur bruk tidigare än år 2010 på grund av att de inte uppfyller säkerhetskraven. Härtill skall regeringen på en rad punkter ange den politik inom energiområdet som regeringen finner riktig och vill ha riksdagens godkännande för. Det gäller bl.a. kraven på miljö och beredskap och inriktningen av energiskatter, priser osv. på det sätt som jag tidigare redovisat. Slutligen skall man uppdra åt kraftverksindustrin att lägga fram en plan för den utbyggnad som kan bli erforderlig även med beaktande av de hushållningsinsatser som skall göras. Denna plan skall utgöra en grund för det fortsatta arbetet att i tid ersätta den utgående kärnkraften. Detta är folkpartiets linje. Det är en klar och konsekvent linje, och om vi kan finna stöd för den inom delar av och helst inom hela den svenska socialdemokratin, skulle det finnas förutsättningar för ett konsekvent, genomtänkt och bra energipolitiskt beslut våren 1988.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna till Birger Rosqvists synpunkter. Han kommer från Oskarshamn och känner folket där. Han känner till de stämningar som finns inte bara hos de anställda vid Oskarshamnsverket utan även hos de övriga människor som bor på orten. Vi har från moderata samlingspartiet tagit till oss de tankar och idéer som Birger Rosqvist och några andra ledamöter lagt fram i en motion, och vi har i reservation 9 tillstyrkt motionen.

Jag hoppas, herr talman, att det budskap som Birger Rosqvist från denna talarstol har förmedlat till oss kommer att falla i god jord och tas till övriga socialdemokraters och övriga ledamöters hjärtan.
Herr talman! Jag fick en fråga av Hadar Cars om jag kunde ansluta mig till det program som han här skisserade. Vi har ju val till hösten, och jag utgår ifrån att Hadar Cars sympatiserar med dem som hoppas på en borgerlig valseger och säger att det skall bli en borgerlig koalitionsregering efter valet. Det är mycket svårt att här ansluta sig till det energipolitiska program som Hadar Cars skisserade, för vad händer med detta program om det skulle bli en koalitionsregering bestående av centerpartister med en sorts idéer, moderater med andra idéer och folkpartiet med sin uppläggning? Det blir då inte så mycket kvar av det program som Hadar Cars erbjöd mig att ansluta mig till.

Herr talman! Valet av komponenter som skall ingå i energisystemet har den allra största betydelse för vår miljö. Från kristdemokratiskt håll har vi alltsedan början av 1970-talet ifrågasatt kärnkraftens roll i energisystemet. Vi har hävdat att kärnkraften utgör en risk för människor och miljö som är för stor för att tas och att den därför bör avvecklas. När detta är sagt infinner sig naturligtvis frågan vad som kan sättas i kärnkraftens ställe. Ja, det allra bästa är självfallet att spara energi, även om man inte kan komma hur långt som helst på den vägen. Det är dock den billigaste och effektivaste metoden att undgå negativa miljöeffekter och förödande av människors hälsa och livsmiljö. Förbränning av olja, kol, torv och andra fossila bränslen har alla negativa miljömässiga effekter. Det brukar kärnkraftsförespråkarna vara de första att framhålla, och så har det varit också under dagens debatt. Detta förnekas självfallet inte av oss som önskar en snabb avveckling av kärnkraften. Många av oss deltog i gårdagens debatt om försurningen och åtgärder för att komma till rätta med den. I en sådan debatt kunde man kanske ha förväntat att de som i dag med den största iver framhåller de fossila bränslenas nackdelar också skulle vara de som var mest aktiva och radikala när det gällde att lägga fram och arbeta för förhindrande av försurningen. Så var det knappast. Herr talman! Jag skall inte upprepa mitt inlägg i gårdagens debatt, men från kds:s sida har vi presenterat åtgärder för att t.ex. minimera rökgasutsläppen genom att använda den allra bästa reningsteknik som finns att tillgå. När sjöar, skog och mark är försurade, och en del rent av döda eller döende, krävs radikala grepp. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk för att beröra detta ytterligare. För den intresserade finns ju riksdagens protokoll att tillgå. Energiverkets styrelse — eller åtminstone majoriteten av densamma — konstaterade i går att det är möjligt att inleda avvecklingen med de två första kärnkraftsreaktorerna i mitten av 1990-talet. Detta konstaterande skall bl.a. ligga till grund för den avvecklingsproposition som till våren kan väntas från regeringen. Vi kristdemokrater vill se en omställning av energisystemet i syfte att åstadkomma en energiproduktion baserad på inhemsk och till stora delar förnybar energi. Den rådgivande omröstningen om kärnkraften ledde till ett riksdagsbeslut som innebär att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010. Enligt vårt sätt att se bör denna utveckling påbörjas snarast med målet att all kärnkraft skall vara avvecklad år 2000. Herr talman! Sedan 1979 har den faktiska totala energianvändningen i Sverige gått ned med ca 50 TWh . Detta motsvarar tio normalstora kärnkraftverk eller tolv utbyggda Kalixälvar. Herr talman! För att klara en avveckling av kärnkraften i Sverige till år 2000 med ett decentraliserat energisystem i huvudsak byggt på inhemska och förnybara energislag, där såväl hushållen och industrin som transportsektorn får tillräckligt med elström, krävs en bestämd politisk inriktning av energipolitiken. Målsättningen bör vara att den totala energianvändningen skall ligga runt 300 TWh år 2000. Men det kräver att ett antal viktiga beslut fattas omgående av riksdag och regering. Låt mig få nämna bara några få punkter. e Barsebäcksreaktorerna avvecklas inom den tid det tar att förse Karlshamns oljekraftverk med höggradig rökgasrening eller konvertering till naturgasdrift. e En fysisk avvecklingsplan fastställs där det anges i vilken tidsföljd de olika reaktorerna, beroende på säkerhetsmässiga bedömningar, skall tas ur drift. Barsebäcksreaktorerna bör på grund av den olämpliga placeringen komma först. Sedan bör en reaktor per år kunna tas ur drift fr.o.m. 1990. e En plan fastställs för snabbare utbyggnad av alternativa energikällor, intensifierat energisparande och effektivare energianvändning. e Beskattningen läggs om så att arbetskraften beskattas mindre, genom lägre arbetsgivaravgifter, och energi och råvaror får bära en större andel av beskattningen av produktionen, dock så utformad att de elintensiva branscherna hinner anpassa sig och t.ex. ersätta el med naturgas eller biogas. Detta skulle verksamt bidra till ett mer rationellt användande av samhällets totala resurser genom att beskattningen styrdes från arbetskraft, till det vi har ont om — energi och råvaror. Större satsningar på forskning om effektivare energianvändning och nya energikällor. Herr talman! För att åstadkomma en så snabb omställning av energisystemet som kds förordar bör en avgift tas ut på all elström, att fonderas och användas som stimulansbidrag och finansiering av speciellt angelägna energiprojekt. Kärnkraften avvecklar sig inte av sig själv, man skall det ske — och det anser alltså vi kristdemokrater — krävs en medveten politik som verkar i den riktningen. Vi kommer att fortsätta att driva på i denna fråga.

Herr talman! Vi är alla medvetna om det hot som vårt språk och vår kultur är utsatt för genom påverkan av de stora världsspråken. Det gäller i synnerhet engelskan, som genom massmediekulturen och teknikspråket utsätter vår kultur för snabbare förändringar än någonsin tidigare. Samma personer som varnar för att invandrare, flyktingar och minoriteter, som den zigenska, skulle vara ett hot mot vår kultur, uttrycker sig gärna ”svengelskt”. Man drar på sig jeansen och jumpern, stoppar freestylen i bagen, knäpper på recievern. På jobbet sysslar chefen med management. Där finns en controller och en style consult. Det hela blir så påfrestande att man måste resa bort på retreat. Det här borde stämma oss i den internationellt sett lilla svenska kulturen till en viss ödmjukhet inför minoriteter. Vi svenskar är 0,002 av jordens befolkning. Herr talman! Det finns såvitt jag vet ingen riksdagsman i dag med zigenskt — Prot. 1987/88:42 påbrå. De etniska och språkliga minoriteterna är för övrigt dåligt företräddai 10 december 1987 vår riksdag. Vi har därför ett ansvar för att företräda också dem. Risken när vi tar sådana initiativ är att vi uttrycker oss patriarkaliskt. Det kan finnas en sådan risk också med den motion jag nu talar om, där jag föreslår att regeringen i lämpliga europeiska samarbetsorgan tar initiativ till bildandet av ett kulturcentrum för den zigenska kulturen. Men risken skall inte överdrivas. Utrikesutskottet skriver mycket positivt om vikten av att ge zigenarna möjlighet att bevara sin kultur. Men utskottet tycker att de zigenska organisationerna själva skall ta initiativet till ett kulturcentrum i Sverige och i Europa. Som en ursäkt för att Sverige inte skall ta något initiativ för bildandet av ett kulturcentrum anför man att olika zigenska grupper har skilda uppfattningar. Herr talman! Den typen av argumentation känner vi igen. I många samhällen med en stark majoritetsgrupp splittras minoritetsgrupperna av majoritetens dolda eller öppna förtryck. Tydligast ser vi det i Sydafrika, där olika svarta grupper spelas ut mot varandra. Sverige är förvisso inte jämförbart med Sydafrika. Men det som i Sydafrika är öppen diskriminering och rasism kan i vårt land och i övriga europeiska stater vara format som ett kulturellt förtryck. Som grupp håller zigenarna i Sverige en låg profil. Många svenskar uppfattar enskilda zigenare som ”bråkiga” eller störande. En grupp som så lång tid varit diskriminerad tar inte det förväntade initiativet. Utskottet har uppenbarligen svårt att sätta sig in i det zigenska tänkesättet. Om Sverige visar att man uppskattar den zigenska kulturen som en del i det svenska och europeiska kulturarvet genom att internationellt aktivt arbeta för bildandet av ett europeiskt kulturcentrum, kommer de zigenska gruppernas självkänsla att växa. Det är ett erkännande som de väntat på länge. Vi borde få en minoritetspolitik där vi slipper att ängsligt kontrollera att individer tillhörande minoritetsgrupper får samma sociala rättigheter som Övriga svenskar. Det är en självklarhet att det skall vara så. Det vi behöver är en kulturpolitik för minoriteterna som kan stödja utvecklingen av vad forskarna kallar en dubbel, förenlig identitet, där man är stolt över sina båda jag, det svenska och i detta fall det zigenska. David Schwartz, en av våra kända invandrare som kom till Sverige under andra världskriget har uttryckt det ungefär så här: ”Den dag Sverige blivit kvitt minoritetsproblemen är när en person kan resa sig upp och med stolthet säga: Jag är länspolischef och zigenare!” Herr talman! Låt oss i dag våga ta det initiativ som kan bidra till att ge de svenska zigenarna kulturell värdighet. Jag yrkar bifall till motion 1987/ 88:U530.

Herr talman! Alf Svensson har motionerat om att riksdagen skall begära att regeringen i lämpliga europeiska samarbetsorgan skall ta initiativ till bildandet av ett zigenskt kulturcentrum i Europa samt begära förslag till finansiering och planering av ett sådant centrum. De zigenska folkgruppernas problem rymmer många dimensioner. Svå 53 righeter att få utveckla sitt språk och sin kultur är en sådan dimension. Själv kom jag i kontakt med de zigenska problemen genom Katarina Taikons författarskap — och jag tror att många delar den erfarenheten med mig. Tidigare zigenarskildringar har oftast skrivits av icke-zigenare. Dessa skildringar har snarare förstärkt fördomar och generaliseringar än minskat dem. Många zigenare ute i Europa lever fortfarande under svåra förhållanden — : diskriminerade i lagstiftning och av myndigheter. I vårt land har vi förvisso gamla synder på vårt samvete. Ett exempel är 1637 års zigenarförordning som innebar att alla zigenare skulle fördrivas ur Sverige. Den gäller dess bättre inte i dag, men ännu i våra dagar grasserar fördomar mot zigenare och ofta möts de med misstro och aversion från sin omgivning. Alf Svensson gör sig här till talesman för de zigenska grupperna eller romerna som de kallar sig själva. I utskottet fann vi det mycket behjärtansvärt, men förslaget har en allvarlig brist: initiativet kommer inte från zigenskt håll. För att ett sådant här arbete skall bli framgångsrikt bör det växa fram underifrån och inte komma som ett regeringsförslag. Som framgår av betänkandet är det inte en homogen zigensk kultur vi talar om utan flera sådana kulturer. En viktig förutsättning borde vara att dessa olika grupper gemensamt framlägger önskemål om ett zigenskt centrum. I dag känner vi till att flera olika zigenska grupper har framfört önskemål om ett kulturcentrum i Sverige, men olika grupper har olika syn på hur ett sådant centrum skall fungera. Sannolikt gäller detsamma Europas olika zigenargrupper. Ett rimligt krav är att man först kommer överens internt. För övrigt anser utskottet att det är viktigt att stödja och stimulera en utveckling av det zigenska språket och kulturen. Detta görs på olika sätt i dag: i projektarbete inom SÖ, genom hemspråksundervisning i skolorna, i den samrådsgrupp som bildats av olika zigenska grupper och arbetsmarknads-, skoloch socialstyrelserna samt invandrarverket och Kommunförbundet, där frågor av intresse för zigenare behandlas. Därmed är det inte sagt att vi gör tillräckligt för denna minoritet, men vår huvudinvändning mot Alf Svenssons förslag är att ett initiativ som detta måste komma från intressenterna själva. Utskottet är enigt härvidlag. Herr talman! Jag yrkar avslag på motion US530 och bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Det anförande som Viola Furubjelke höll inledningsvis är det gängse man får höra när minoriteter behandlas. Historiskt sett har vi en del på vårt syndaregister, men numera är vi bättre. Det är förvisso sant. Viola Furubjelke fortsatte med att säga att det inte borde vara så i dag. En allvarlig brist betonades i alla fall två gånger i anförandet, nämligen att initiativet inte kom från zigenarna själva utan från mig. För att de zigenska grupperna skall kunna komma överens måste de lyftas upp och få självkänsla och egen identitet. För att få den självkänslan måste de känna att de har en kultur som är värderad och som verkar samlande. Zigenarna befinner sig i en ond cirkel. Därför tror jag faktiskt, Viola Furubjelke, att det är nödvändigt att det tas initiativ utifrån om det skall ske något i det korta perspektivet. Jag vill alltså betona att det krävs självkänsla, — Prot. 1987/88:42 en känsla av att ens kultur har något värde för att man skall få till stånd den 10 december 1987 homogena attityden och för att detta initiativ skall tas. Man tar inte ett. = 3 rm initiativ till förmån för sin egen kultur, om man inte utifrån fått klart för sig att omvärlden värderar den. Hur skall zigenarna kunna ha den känslan med hänsyn till deras historia och hur bedrövligt vi européer har behandlat dem?

Herr talman! Vi har under årets riksmöte motionerat om situationen för Östra Timor och Sveriges förhållande till Indonesien.

I betänkandets inledning skriver utskottet att motioner om Östra Timor har väckts praktiskt taget under varje riksmöte under en följd av år. Det är alldeles riktigt. Vad gäller utskottets egna åsikter i frågan skriver man att den svenska grundinställningen är känd, och att man hoppas att utvecklingen skall gå den timoresiska befolkningens legitima krav till mötes. Varför kommer då dessa motioner åter år efter år, och varför är det bara vpk som motionerar? Det faktum att motionen återkommer borde ge utskottet anledning att fundera över om den svenska inställningen till förhållandena på Östra Timor och i Indonesien är så klar, eller om det möjligen är så att de uttalade åsikterna motsäges av olika handlingar. Jag anser att det är de senare som är orsaken till att motionerna återkommer. Utskottsmajoriteten, bestående av borgerliga och socialdemokrater, hävdar att Indonesiens krigföring med påföljande folkmord är felaktig och förkastlig. Som bekant har man under både borgerliga och socialdemokratiska regeringar, trots detta, exporterat vapen till Indonesien — och trots att det enligt min tolkning inte rimligtvis borde vara tillåtet enligt svensk lagstiftning. Vidare anser man — som framgår av utskottsbetänkandet — att den timoresiska befolkningen har rätt till självbestämmande. Självfallet, det 55 ställer jag också upp på. Men den socialdemokratiska regeringen har fullföljt ett ändrat ställningstagande och i FN-omröstningarna avstått från att rösta i frågan om självständighet för Östra Timor. Regeringen hävdar, och riksdagen har beslutat, att Indonesien inte är något land som skall vara föremål för svenskt bistånd. Landet svarar inte mot de krav vi har på mottagarländer. Men ändå har man nyljgen genom BITS givit gåvobidrag på 20 milj.kr. Man har — som det också sägs i betänkandet — ingen fullständig bild av läget på Östra Timor och Irian Jaya, men man vet att Amnesty har rapporterat om svåra övergrepp. Det finns många internationella rapporter som visar att där förekommer övergrepp som inte kan accepteras. Utskottet säger att Sverige är med i IGGI för att få bl.a. kommersiell information. Detsamma hävdade biståndsministern i en interpellationsdebatt häromveckan med anledning av att det ställdes frågor om BITS-gåvan — en kredit som till viss del är en gåva. Herr talman! Är det så konstigt att det återkommer motioner i ärendet från ett parti som inte vill medverka till att en sådan dubbelmoral hålls vid liv? Jag tror mig vara säker på att motiven till den dubbelmoralen är kommersiella. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Bertil Måbrink. Jag nöjer mig med att som avrundning på mitt anförande citera ett av avsnitten i motionen, som jag anser innehålla viktiga motiv till att dessa motioner skrivs och fortsätter att återkomma. ”Krig och affärer har alltid haft ett samband. Den enes död är som bekant den andres bröd under råa kapitalistiska förhållanden. Under tiden efter 1965, då den indonesiska regimen genomförde slakten på en miljon människor, däribland stora delar av kommunistpartiet, har Indonesien haft en stark ekonomisk tillväxt som fascinerat exportkapitalet i industriländerna. Den ekonomiska tillväxten står i bjärt kontrast mot de fattiga förhållanden och det starka förtryck som en stor del av befolkningen lever under. Trots att blodbadet upprepas på Östtimor så drar sig inte svenska ministrar att göra marknadsföringsresor för svensk industris räkning till fascistregimen. Det är med mycket stor besvikelse som vi ser den svenska indonesienpolitiken växa fram — en politik där moral och rätt satts på undantag för exportkapitalets lönsamhet. Denna besvikelse delas naturligtvis av FRETI LINS representanter som också givit uttryck för denna vid besök här i landet under försommaren 1986.” Fretilin är organisationen som står för befrielsen och som utropade det fria Östtimor 1975. Till allt detta har sedan kommit BITS-krediterna. Vi återkommer, herr talman, med motioner och yrkanden av det här slaget så länge detta pågår.

Herr talman! Östra Timor, en öi den ostindiska arkipelagen, ockuperades av Indonesien 1975. Det råder inte det minsta tvivel om att Indonesiens invasion och annektering av Östra Timor är ett allvarligt brott mot folkrätten. Sverige har i olika internationella sammanhang också kraftfullt tagit avstånd från den illegala ockupationen av ön. Lika klart har vi uttalat oss för befolkningens rätt till självbestämmande. Då frågan 1986 behandlades i FN:s kolonialkommitté gavs än en gång från den svenska regeringens sida ett reservationslöst starkt stöd för den Prot. 1987/88:42 fundamentala principen om självbestämmanderätt. Samtidigt slog Sverige 10 december 1987 fast betydelsen av fortsatt humanitärt stöd till Östra Timors befolkning. Det ZI kan konstateras att det åter är möjligt för Röda korset att verka på ön med sådant humanitärt stöd. Vidare betonades i kolonialkommittén vikten av att Östra Timors befolknings kulturella arv skyddades, att fritt tillträde till ön kunde garanteras befolkningen och att återförening av familjer skulle underlättas. FN:s generalsekreterare har sedan 1982 ett uppdrag att genom konsultationer av de olika parterna söka åstadkomma en lösning av konflikten. Portugal, den tidigare kolonialmakten, har en viktig roll att spela i dessa förhandlingar. Fortfarande anser sig Portugal ha ett administrativt ansvar för området, och även Portugal har upprepade gånger krävt att Östra Timors befolkning själv skall få avgöra sin framtid. I avvaktan på att generalsekreterarens kontakter förhoppningsvis skall leda fram till någon form av lösning har — och det vet vpk mycket väl — frågan om Östra Timor inte varit uppe till behandling i FN sedan 1983. Det finns alltså ingen resolution att ta ställning till. Först när ett sådant förslag föreligger kan Sverige på den nivån ta ställning. Det kommer då självfallet att ske på grundval av den folkrättsliga ståndpunkt vi hela tiden har intagit i frågan. Vi kan slå fast att den information vi får från Östra Timor är knapphändig och innehåller många motsägelsefulla uppgifter. Regeringen bedömer emellertid situationen så, att det förekommer övergrepp. Vi måste tyvärr också slå fast att Indonesien i dag har praktiskt taget full kontroll över området. Vi fortsätter att i alla de internationella fora där vi har möjlighet att uttrycka oss framhålla vår avsky för ockupationen och vårt ställningstagande till förmån för Östra Timors befolknings självbestämmanderätt. Därmed har vi också besvarat vpk:s yrkanden vad gäller både punkt 3 och punkt 6. När det sedan gäller IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia, finns faktiskt ett sakfel i vpk:s reservation. Vpk anser att vi skall säga upp vårt lands medlemskap. Det är en avsevärd saklig skillnad mellan att vara medlem i en organisation och att vara observatör. Genom att vara observatörer i IGGI kan vi hålla oss underrättade och få betydelsefull information om vad som händer på dessa viktiga marknader. Hans Petersson i Hallstahammar försöker göra ett stort nummer av kopplingen krig-affärer. Låt mig erinra om att det i samma område av världen, i Asien, förekommer ett förtryck, ett folkmord, från Sovjetunionens sida mot befolkningen i Afghanistan. Sverige har kommersiella förbindelser med Sovjetunionen, även om vi med kraft tar avstånd från dess krigföring i Afghanistan. Vpk är ute på djupt vatten om partiet skall fullfölja logiken i resonemanget att vi inte skall handla med eller ha några kontakter med Indonesien på grund av dess politik både mot den egna befolkningen och mot Östra Timors befolkning. Om vpk fortsätter på den vägen hamnar partiet lätt i moderaternas sällskap. Från moderat sida har man hela tiden bedrivit en regimorienterad biståndspolitik, eller åtminstone en regimorienterad biståndskritik. Jag trodde inte att vpk ville vara med på den galejan. Egentligen föreligger det alltså inga motsättningar mellan partierna när det 57 gäller inställningen till situationen på Östra Timor. Vi kommer att fortsätta att agera i internationella sammanhang. Jag yrkar avslag på vpk:s reservation och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Försvaret härvidlag blir inte bättre för att det upprepas. Det var ett allvarligt brott när Indonesien ockuperade Östra Timor 1975, men man har tvingats acceptera att Indonesien har full kontroll, säger Bengt Silfverstrand. Frågan har inte varit uppe i FN sedan 1983, och när den kommer upp kan vi, enligt Bengt Silfverstrand, vara övertygade om att Sverige skall ta ställning på ett riktigt sätt. Hur var det när frågan senast var uppe? Jo, man bytte fot. Man röstade inte för för självbestämmande. Den svenska regeringen avstod. Det hela inleddes av en borgerlig regering men fullföljdes av en socialdemokratisk. Kanske man inom Fretilin lika gärna ser att ärendet inte kommer upp, när nu vännerna sviker, när sådana stater som Sverige inte förmår rösta på ett riktigt sätt utan byter inställning i frågan. Det är så här det går till när stödet till regimen i Indonesien växer fram. Så säger man att Sverige inte är medlem i IGGI. Att vara observatör är naturligtvis inte att vara fullvärdig medlem, men att Sverige sitter som observatör måste av den indonesiska regeringen uppfattas som ett stöd. Den svenska riksdagen har sagt att Indonesien inte skall ha något bistånd, men Sverige ger ändå stöd i form av krediter och gåvor för projekt som skall utnyttja råvarutillgångar i Indonesien — såvitt jag förstår i huvudsak för japansk räkning. Det går inte att slingra sig ifrån att det svenska intresset för Indonesien huvudsakligen är kommersiellt. Det sägs också i betänkandet att regeringen och det svenska näringslivet bedömer att svenskt observatörskap vid IGGI:s möten har ett informationsvärde. Hur skulle det vara om man tog fatt i vpbk-motionen, där vi kräver en annan typ av information — att på svenskt initiativ försöka få till stånd en opartisk granskning av vad som i verkligheten sker på Östra Timor? Man hävdar ju hela tiden att man inte vet så mycket. Och hur vore det om den svenska regeringen på ett kraftfullt sätt protesterade mot övergrepp i Indonesien i stället för att ge krediter? Jag tycker faktiskt att det är en viss skillnad i förhållningssätt här och i fråga om Afghanistan. I Afghanistanfrågan är vi i vpk nöjda med regeringens agerande, protesterna och påtryckningarna på Sovjetunionen och avståndstagandet från ockupationen. Men i den här frågan är vi inte nöjda, för vi tycker att ni talar med dubbla tungor. Det är en viss kvalitetsskillnad. Herr talman! Jag finner ingen anledning att ändra mitt yrkande.
Herr talman! Lika kraftfullt som vi tar avstånd från Sovjets ockupation av Afghanistan tar vi avstånd från Indonesiens annektering av Östra Timor. Vi understryker än en gång att det är ett allvarligt brott mot folkrätten — det framgår oerhört tydligt av utskottets betänkande. Vi framför samma starka kritik i internationella sammanhang där vi har möjlighet att göra detta, senast i FN:s kolonialkommitté. Det är precis på det sättet vpk har krävt i sina motioner att vi skall agera i FN-sammanhang, och då får vi agera i de organ där frågan är uppe. Frågan har inte behandlats av FN:s generalförsamling, eftersom det inte har varit någon resolution. Jag tycker inte att vi skall göra det här till en formell debatt. Frågan är alltför allvarlig. Låt oss i stället gemensamt verka för att man kommer till en förhandlingslösning. Sverige stöder generalsekreterarens ansträngningar att få till stånd denna fredliga lösning av konflikten.
Herr talman! Jag tycker inte om kopplingen till Sovjet— Afghanistan. Jag tror att det finns många situationer ute i världen som vi skulle kunna diskutera, men jag vill gärna hålla mig till frågan om Östra Timor. Senast den frågan var uppe i FN röstade den svenska regeringen på ett sätt som man inte kan vara stolt över och som utskottsmajoriteten försöker slingra sig runt genom att säga att frågan inte har varit uppe sedan 1983. Det jag här har återgivit är ett faktum, och det kan inte Bengt Silfverstrand förneka. Jag kan ju tänka mig hur stor upprördheten skulle ha varit, om Sverige under tiden som den sovjetiska ockupationen av Afghanistan pågått hade fortsatt och ökat sin vapenexport till Sovjet och dessutom gått in i internationella stödorgan. Då hade vi kanske kunnat diskutera de två ämnena på ett jämställt sätt.
Herr talman! Jag förstår att Hans Petersson i Hallstahammar inte tycker om kopplingen till Afghanistan. I frågan om Afghanistan tar vpk liksom socialdemokraterna och de andra partierna i den svenska riksdagen avstånd från ockupationen, men vpk ställer inga krav på att vi skall avbryta kommersiella och andra förbindelser med Sovjetunionen. I fallet Östra Timor— Indonesien kritiserar vpk det förhållandet att Sverige håller sig underrättat om situationen på det handelspolitiska området i regionen genom att delta som observatör i ett internationellt organ tillsammans med många andra industristater i vår del av världen. Det är denna motsägelsefullhet som vi har anledning att kritisera, att nu också vpk ägnar sig åt regimorienterad kritik när det gäller biståndsoch utrikespolitik.
Herr talman! Det står ingenstans att vi skall avbryta handeln. Jag tror att det är lika svårt att göra det med Indonesien som med Sovjetunionen, om nu någon skulle tänka sig det. Vad man har gjort och som jag menar är det dubbla ansiktet, är ju att man ökar stödet. Sverige har gått in i IGGI och lämnar det inte som en protest, vilket den svenska regeringen omedelbart skulle ha gjort om det funnits något liknande organ för Sovjetunionens räkning. Det är jag övertygad om, och det hade jag understött. Sverige ger också nya biståndskrediter, trots att Indonesien inte uppfattas som ett land som skall ha bistånd från Sverige. Det är ändå en kvalitativ skillnad som Bengt Silfverstrand inte kan slingra sig ifrån. Det är helt poänglöst att göra kopplingen till Afghanistanfrågan, där vi är helt överens om Sveriges hållning. I frågan om Östra Timor är vi inte överens, och det är därför vi diskuterar den. Kammaren övergick därför till att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 6 om vissa frågor inom föräldraförsäkringen.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 6 behandlar vissa frågor inom föräldraförsäkringen. Till betänkandet är endast en reservation fogad, och den är från folkpartiet. Jag vill först säga att folkpartiet med tillfredsställelse hälsar en översyn av reglerna för rätten till föräldrapenning när det gäller besök på institutioner för föräldrar med handikappade barn, som utskottet föreslagit. Den del av betänkandet som vi däremot inte är överens om behandlar möjligheten för någon annan närstående att få rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn. Utskottsmajoriteten säger ja till en förutsättningslös utredning för att klarlägga ensamstående och ensamboende föräldrars behov av att kunna överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning till någon närstående, så som yrkas i två socialdemokratiska motioner. Det tycker vi är bra, men vi menar att utredningen också borde omfatta familjer med två föräldrar vilket vi yrkat i motion Sf345. Riksförsäkringsverket säger i sitt remissyttrande att ensamstående inte är något entydigt begrepp som utan närmare definition kan läggas till grund för att bestämma vilken förälder som skall få överlåta sin rätt till tillfällig föräldrapenning till någon annan. En möjlighet är att som ensamstående anse person som är ensam rättslig vårdnadshavare till barnet. En annan möjlighet är att anse alla ogifta föräldrar som ensamstående, med möjlighet att överlåta ersättningsrätten. Att en förälder, oftast mamman, är ensam rättslig vårdnadshavare eller ogift behöver inte innebära att mamman faktiskt är ensamstående. Att mamman är rättslig vårdnadshavare gäller för flertalet ogifta föräldrar, även om dessa sammanbor. Ogifta föräldrar som sammanbor skulle därmed få överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning till moroch farföräldrar, medan gifta föräldrar i samma situation inte skulle få den rätten. Detta visar problemen med att avgöra vem som är ensamstående eller ensamboende. Försäkringskasseförbundet säger i sitt remissyttrande att en reform i enlighet med vad som föreslås i de två socialdemokratiska motionerna skulle innebära administrativa och tillämpningsmässiga problem. En reform borde därför inte enbart omfatta ensamstående föräldrar, utan alla föräldrar. Vi folkpartister anser att det skulle öka barnfamiljernas valfrihet om också anhöriga kunde få rätt till tillfällig föräldrapenning. Vi tror inte heller att det kommer att innebära ökade kostnader. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till betänkande 6 och avslag på reservationen från folkpartiet. Sällan har väl ett betänkande med fyra motioner innehållit en så positiv behandling som betänkande nr 6. Vi ger faktiskt regeringen till känna någonting beträffande samtliga fyra motioner. Vi vet att den tillfälliga föräldrapenningen tillkommer den förälder som stannar hemma för att vårda sjuka barn. Vi har nu också behandlat ensamföräldrarna. Den utredning som startade 1977 tog i sitt betänkande upp ett förslag, som icke var socialdemokratiskt utan faktiskt borgerligt, eftersom majoriteten i utredningen var borgerlig, att ensamstående ensamboende förälder skulle få möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn. Den utredningen sade ganska enstämmigt att det var större problem att vara ensamstående ensamboende än att vara två föräldrar. Sedan den utredningen lades fram har vid fyra olika tillfällen som jag erinra mig kommit socialdemokratiska motioner om att detta förslag skulle antas. Vi tillstyrker alltså inte därför att förslaget skulle vara socialdemokratiskt, utan därför att vi tycker det ligger någonting i att ensamstående har svårare att utnyttja den tillfälliga föräldrapenning som vi har fastställt för vård av sjuka barn. Men det finns problem. Det blir kanske stora administrativa konsekvenser, och det kan bli dyrare för försäkringskassan. Vi vet ingenting om kostnaderna ännu. Det kan också bli så att försäkringen övertar ett ansvar som åvilar socialtjänsten och kommunerna, att hjälpa föräldrar med vård av också de sjuka barnen. Vi tycker att det behövs en kartläggning för att visa i vilken utsträckning man använder sig av kommunala barnvårdare och i vilken utsträckning kommunerna tillhandahåller sådana. Så vi tillstyrker en kartläggning av den tillfälliga föräldrapenningens överlåtande på någon annan för just den här gruppen. Däremot tycker vi att två föräldrar tillsammans kan stå för detta ansvar, eftersom föräldrapenningen skall täcka behovet av att en förälder är hemma hos ett sjukt barn. Vpk-motionen och yttrandena 4 och 6 begär en översyn av sextiodagarsregeln för att underlätta besök av sjuka barn på institutioner, t.ex. handikappade barn. Vi har tidigare utsträckt tiden så att den gäller upp till 16 års ålder, men kanske borde man också se över reglerna för antalet dagar. I den utsträckning handikappade barn, och särskilt mera gravt handikappade, kommer att vårdas i hemmen behöver vi ge föräldrarna en garanti för att de inte förlorar ekonomiskt på att ta det ansvar vi lägger på dem. Jag yrkar alltså avslag på folkpartireservationen, som jag tycker är ganska överflödig i den diskussion som pågår om tillfällig föräldrapenning.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
Herr talman! Som jag sade tidigare är det inte alldeles enkelt att avgöra vem som är ensamstående och vem som är sammanboende. Dessutom är det faktiskt så att inom många familjer i dag veckopendlar den ene av föräldrarna. Det innebär att den som är hemma och kanske förvärvsarbetar, i praktiken också är ensamstående i veckan. Men den skall inte komma i åtnjutande av denna reform. Jag vill också påpeka för Ulla Johansson att även folkpartiets förslag gäller en utredning. Vi tror inte heller att det behöver bli dyrare. Nyligen ringde mig en person och berättade att hennes sonhustru väntade sitt tredje barn och var tvungen att bli inlagd på sjukhus på grund av risk för missfall. Mannen kunde inte stanna hemma, utan mormodern erbjöd sig att komma och vara hos barnen, om försäkringskassan tillät detta. I detta fall hade det egentligen blivit en ren förtjänst, eftersom mormodern hade lägre sjukpenning än mannen. Sådana saker måste vi också utreda. Kommunernas ansvar för barnvårdarverksamheten räcker inte alltid till, t.ex. i epidemitider. Av erfarenhet vet vi att det är ganska svårt att få tag i någon barnvårdare. Man kan inte bygga ut en sådan verksamhet för den maximala belastningen. Vårt förslag innebär inte att försäkringskassan skall ta över från kommunerna. Det är en reform för att ge familjerna en barnledighet och för att jämställa alla föräldrar, oavsett om de är gifta eller inte.